Herr talman! Luciano Astudillo har frågat mig vad jag avser att göra för att alla personer som är bosatta i Sverige ska få arbeta i Danmark. Frågan är ställd mot bakgrund av den deklaration som undertecknades i våras om integration i Öresundsregionen av de svenska och danska arbetsmarknadsministrarna. Frågan som Luciano Astudillo ställer avseende det faktum att personer som är tredjelandsmedborgare och bosatta i Sverige inte kan få arbetstillstånd i Danmark ligger dock utanför arbetsgruppens område. Danmark omfattas inte av direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning. Direktivet reglerar bland annat rätten för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare inom EU att ta ett avlönat arbete. Från svensk sida måste vi respektera detta undantag som framförhandlats av en folkvald regering i vårt grannland. Den arbetsgrupp som bildats har med utgångspunkt från bland annat Öresundskommitténs synpunkter identifierat en mängd andra problem som i varierande grad kan uppfattas som gränshinder. Arbetsgruppen fouserar på att lösa de gränshinder som rör arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen och skattelagstiftningen. Många av gränshindren rör individens osäkerhet, till exempel huruvida man är försäkrad vid en eventuell anställning i det andra landet. Ett av de främsta gränshindren är individers bristande tillgång till relevant information om gällande regler. På detta område kan såväl svenska som danska myndigheter och organisationer bli betydligt bättre.
Herr talman! Jag tänkte berätta om den filippinska kvinnan Loraine som kom till Sverige. Det var kärleken som förde henne först till Göteborg och sedan till Malmö. Hon städade hotell i Göteborg och flyttade söderut till Malmö. Där var det lite kärvt för henne att få jobb, så hon sökte till andra sidan Sundet och fick napp direkt, dels via ett bemanningsföretag, dels hos ett hotell som ville anställa henne. Tyvärr blev det ett nej. Hon fick inte ta jobb i Danmark trots att hon hade permanent uppehållstillstånd på den här sidan Sundet. Hon är utländsk medborgare, har permanent uppehållstillstånd i Sverige men får inte jobba i Danmark. Det tar 20 minuter med tåget över till Danmark, så det är fråga om en arbetsmarknadsregion. Det är inte bara Loraine som drabbas av detta. Hon är inte ensam. Det finns 20 000-25 000 personer i Skåne vars arbetsmarknad bara sträcker sig fram till bron. På andra sidan den får de inte söka jobb. När Littorin och arbetsmarknadsministern på andra sidan Sundet tecknade avtalet om att förbättra integrationen på arbetsmarknaden väcktes en förhoppning i mig om att man nu kunde hantera en viktig fråga. Det har ju varit så med EU att det varit lätt för varor att röra sig mellan länder, men när det sedan gällt människor har det varit mer besvärligt. Jag lämnade in en skriftlig fråga till ministern om detta och fick svar den 8 juni. I svaret berättade ministern om de framgångar som man uppnått och beslutat om i EU, nämligen att efter fem års permanent uppehållstillstånd får också utländska medborgare röra sig fritt och söka jobb i andra länder. Det gällde emellertid inte Danmark. Ministern väckte i det svar han gav mig förhoppningar om att frågan skulle tas upp i deklarationen, i de förhandlingar som nu pågår med motsvarande part på andra sidan Sundet. Och i dag får jag svaret att han inte tänker ta upp frågan och att han respekterar danskarnas rätt att välja sina företrädare, vilket förvisso även jag gör. Samtidigt är det så, vilket arbetsmarknadsministern mycket väl vet, att det inte är en majoritet av danskarna som tycker så, utan det finns ett högerpopulistiskt, främlingsfientligt parti som satt agendan för det här synsättet i Danmark, och de har inte mer än 10-15 procent av väljarna i landet. Att ministern i sitt svar säger att han inte ens tänker ta upp frågan, utan att han respekterar danskarnas ställningstagande, tycker jag är oerhört allvarligt. Jag kan berätta för ministern att Dansk folkeparti inte bara driver frågan om att sätta stopp för tredjelandsmedborgare. De vill riva upp hela samarbetet i Norden, som varit rådande sedan 1954. Utländska medborgare kan ju i slutändan bli svenska medborgare, och då vill man inte ha dem till Danmark. Det är märkligt att ministern är så passiv och ointresserad av en utifrån principiella skäl så pass viktig fråga - om man tror på EU, om man tror på den fria rörligheten, om man tror på integreringen av en region som är en av motorerna i Sverige.
Herr talman! Passivitet - det var andra gången jag blev anklagad för det. Jag kan konstatera att den förra socialdemokratiska regeringen under de tidigare tolv åren förhandlade sig fram till ett skatteavtal med Danmark som i mycket är roten till de problem vi nu har att hantera. Jag kan bara beklaga att Danmark inte omfattas av direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning. Man kan onekligen ha både en och annan synpunkt på dansk integrationspolitik, men det är dansk integrationspolitik. Jag har naturligtvis framfört en del av dessa synpunkter och kommer att fortsätta att göra det av det enkla skälet att jag tycker att det vore alldeles naturligt att man följde de regler som gäller alla andra vad beträffar möjligheten att arbeta också i Danmark när man råkar vara tredjelandsmedborgare och har uppehållstillstånd i Sverige. Förhandlingar innebär alltid att det krävs två som vill förhandla. När vi satte oss ned och diskuterade dagordningen utgick vi naturligtvis från Öresundskommitténs lista på jag tror att det var ett 25-tal punkter som kunde förbättras. Vi försöker beta av dem och kommer i mitten av december att redovisa hur långt vi hittills kommit. Det arbetet kommer inte att avslutas i december, utan det fortsätter givetvis. Nu har vi efter valet häromdagen ett nytt Folketing i Danmark. Vi vet ännu inte riktigt hur regeringsunderlaget och en ny regering i Danmark kommer att se ut, men jag tror att det finns all anledning att återuppta diskussionen och se om det går att på något vis påverka dem. Å andra sidan är frågan hur stora förhoppningarna för att lyckas skulle kunna vara. Detta är ett framförhandlat undantag från ett EU-direktiv, och jag vet inte hur pass stor tyngd jag skulle ha i en sådan diskussion. Jag är i grunden helt överens med Luciano Astudillo om målsättningen och syftet med att försöka underlätta för att få en ordentlig integration i Öresundsregionen. Därom råder ingen tvekan.
Herr talman! Jag tar herr arbetsmarknadsministers ord som ett löfte. Han ska framföra synpunkter, invändningar, kanske i viss mån kritik mot att man har en så märklig syn på människor som bor i vårt land, är arbetslösa och skulle kunna vara med och bidra. Till saken hör att Danmark ekonomiskt går väldigt bra och att danskt näringsliv skriker efter arbetskraft. Det är verkligen en vinna-vinna-situation dels för Sverige, framför allt för Skåneregionen, dels för Danmarks näringsliv. När det gäller parentesen kring skatteavtalet finns det all anledning att se över det avtalet. Det behövdes någon form av avtal mellan länderna när detta slöts, men nu har ju integrationen trillat på och det finns alltså all anledning att se över hela skatteavtalet. Jag kan berätta för arbetsmarknadsministern att jag tillsammans med Leif Pagrotsky, som var integrationsminister för Öresundsregionen under sin tid som handelsminister, väckt en motion om att helt riva upp skatteavtalet och börja om från scratch, inte utifrån principen att Sverige missgynnas ekonomiskt utan framför allt utifrån principen att göra det enklare för de nästan 10 000 människor som pendlar. Det gäller att utgå från människorna som lever i den regionen. Det lät fint med den deklaration som antogs. Vi får väl se vart den bär. Jag är orolig för valresultatet i Danmark. Jag tror inte att det kommer att leda till större förändringar. Dansk folkeparti kommer även framöver, efter det senaste valet, att vara viktigt för den borgerliga sidan. De kommer att gå i allians med dem för att kunna bilda regering. Jag ska skicka med ett förslag eftersom det finns möjlighet att här läsa upp det. Man skulle kunna införa ett tillfälligt arbetstillstånd för de tredjelandsmedborgare som pendlar i det här området. Det skulle kunna vara en framkomlig väg för att försöka lösa upp knuten. Jag tar därför arbetsmarknadsministern på orden när han säger att han ska ta upp frågan. Jag skickar med ett förslag om tillfälliga arbetstillstånd. Det är bra för Sverige, för Malmö där jag bor, för Skåne som är min hemregion, och för Danmark. Jag hoppas verkligen att ministern följer upp det han sagt i kammaren.
Herr talman! Den senaste siffran jag såg visade att över 20 000 personer nu pendlar över Sundet för att arbeta i något av länderna. Det finns prognoser som säger att den kanske stiger uppemot 40 000 inom fem år. Det är en veritabel framgångshistoria, och som Luciano Astudillo säger är det en oerhört positiv utveckling för både Sverige och Danmark, för både Köpenhamnsregionen och i stort sett hela Skåne skulle jag nog säga. Det har förstås stor betydelse framöver eftersom det kommer att underlätta för variationer i de båda ländernas arbetsmarknader. Precis som Luciano Astudillo säger finns det överhettningstendenser - på riktigt, höll jag på att säga - i Köpenhamnsregionen. Därför är det för mig en gåta att man uppfattar sig ha råd att säga nej till arbetskraft som vill komma och jobba, och som dessutom, som Luciano Astudillo nämner, faktiskt fått arbete. Jag håller helt med om detta. Förslaget om tillfälliga arbetstillstånd för tredjelandsmedborgare är ett bra förslag som skulle kunna underlätta för Danmark att hantera problemet och även underlätta för oss att gemensamt kunna hantera det hela. Jag tar det till mig. Sedan får vi se om vi har en ny arbetsmarknadsminister i Danmark när vi ska träffas i mitten av december. Då ska jag ta upp detta.
Herr talman! Det är jättepositivt. Jag kommer att följa Sven Otto Littorins agerande i frågan för att se om den tas upp med den nya arbetsmarknadsministern. Ibland känns det väldigt långt mellan Stockholm och Malmö. De frågor som berör oss i vår region tränger inte ända upp hit till Regeringskansliet. Då spelar det inte alltid någon roll vilken regering det är. Tyvärr har det ibland varit så att också socialdemokratiska regeringar missat den potential som finns i Skåne. Det viktiga för mig är att Loraine och de 20 000-25 000 människorna i Skåne ska kunna utnyttja den här regionen lika mycket som alla andra och ta vara på potentialen i att det finns jobb på andra sidan just nu. Det hoppas jag att arbetsmarknadsministern inser. Det måste vara så att vi tar till vara potentialen fullt ut i regionen. Jag tackar för svaret. Jag kommer att följa arbetsmarknadsministern och se vilka uttalanden han gör offentligt. Lite kuriosa: Det är inte sällan danska regeringar som haft synpunkter på vad vi gör i Sverige, dock kanske inte alltid i arbetsmarknadsfrågor. Det finns all anledning att också här offentligt uttrycka en mening. Jag ska följa arbetsmarknadsministerns arbete och önskar honom lycka till med det förslag som jag har skickat med honom nu.
Herr talman! Mitt slutanförande blir inte särskilt långt. Det har slagit också mig att en del av våra vänner i den danska politiken är oerhört bra på att formulera saker i press och medier, men inte alltid har varit lika bra i förhandlingar. Det beror naturligtvis också på det motstånd de har fått i förhandlingarna - eller "medstånd" eller hur man nu kallar det. Vi ska försöka göra saker när det gäller den här arbetsgruppen och se till att vi får en så väl fungerande integration som möjligt. Jag håller helt med Luciano Astudillo. De här möjligheterna måste utnyttjas. Vi måste ta vara på potentialen, så att inte bara Luciano Astudillo eller jag eller andra som råkar vara svenska medborgare har möjlighet att utnyttja detta, utan också Loraine och hennes vänner och andra i hennes situation. Min mamma var från Malmö, och jag pluggade och bodde tre år i Lund, så jag har åtminstone en doft av skånskt perspektiv i detta. Jag försöker förstå potentialen. Det är, som Luciano Astudillo säger, en tillväxtmotor i Sverige. Det vore idiotiskt att inte utnyttja den kapacitet som finns. Jag kan bara hålla med.